Herr talman! Varje år drabbas omkring 30 000 människor som får hjärtstillestånd får 10 000 detta utanför våra sjukhus, dvs. på gator, i hemmen, på fabriker och i affärer. Det inträffar tyvärr alltför ofta att vi medmänniskor till de 10 000 som får dessa hjärtstillestånd inte ingriper, utan vi står handfallna och tittar på. Den hjälp vi ibland ger är oftast felaktig och leder till försämringar för dessa människor. Herr talman! Vad jag syftar till med denna redogörelse är att peka på att vi skulle kunna bli mycket bättre på detta område om vi införde ett obligatoriskt ämne i skolan där vi lär oss första hjälpen och hjärt och lungräddning. Jag har talat med Röda korset om detta. Man sade där att av 10 000 människor som dör av akut hjärtstillestånd skulle upp till 20 % gå att rädda. Jämför man t.ex. med trafiken -- där det dör 750 människor om året, vilket är skrämmande högt -- sätter vi där in stora resurser för att eventuellt spara 20--30 liv om året. Här kan det på sikt handla om Vi skulle inte kunna rädda 2 000 människor direkt, utan det handlar om någonting så fult som en dynamisk effekt. Det ger inte resultat förrän kanske om ett par, tre, fyra eller fem år, när de flesta svenskarna har börjat lära sig första hjälpen och hjärt och lungräddning. Antalet dödsolyckor i trafiken skulle också nedbringas. Jag är helt övertygad om att en sådan här obligatorisk utbildning ger mycket stora besparingar åt staten på sikt. Den skulle starta i årskurs 8 eller 9 och innefatta omkring tio timmar per läsår, dvs. fem timmar per termin. Det är väl inte orealistiskt att införa ett sådant ämne i våra skolor. När jag talade med Röda korset om den här frågan, för fem månader sedan, tyckte man att ett sådant här förslag var oerhört sunt. Det är sunt förnuft, sade den kvinna jag talade med där. Hon frågade vid tre fyra tillfällen: Är du verkligen riksdagsledamot? Hon tyckte förmodligen att detta var för sunt för att jag skulle vara riksdagsledamot. Vi har nu chansen, mina damer och herrar, att rösta på en sund motion och införa första hjälpen och hjärt och lungräddning som obligatoriskt ämne i våra skolor. Jag skulle vilja avsluta med de här orden: Det gäller livet. Med detta, fru talman, mynnar mitt yrkande ut i bifall till reservation nr 11, som gäller mom. 14.

Fru talman! Kds talar ofta om medmänsklighet, värme mellan människor och livet. Det skulle väl inte vara så konstigt för kds att yrka bifall till motionen angående första hjälpen och hjärt och lungräddning som obligatoriskt ämne i skolorna, där man uppenbarligen har en stor potential att rädda människoliv här i Sverige. Jag förmodar att kds besitter en stor portion sunt förnuft, och jag förväntar mig nästan att ni röstar på en så här bra och utarbetad motion.

Fru talman! Jag noterar att utbildningsminister Per Unckel finns i kammaren. Eftersom detta, såvitt jag vet, är första gången som Per Unckel efter snart åtta månader som utbildningsminister deltar i kammarbehandlingen av ett betänkande från utbildningsutskottet, vill jag hälsa honom välkommen. Fru talman! Läraryrket är ansvarsfullt och svårt. Lärarna måste därför tillförsäkras bästa möjliga kompetens genom sin yrkesutbildning. För ett framgångsrikt arbete tillsammans med eleverna krävs förmåga till inlevelse i barns och ungdomars situation och deras utveckling liksom god insikt i inlärningsprocessen. Lärarna måste självfallet ha goda kunskaper i de ämnen eller kunskapsområden som skolarbetet avser och en pedagogisk-metodisk förmåga, så att de kan dela med sig av sina kunskaper och organisera elevernas kunskapsinhämtande arbete på bästa sätt. I lärarutbildningsdebatten brukar ständigt behovet av djupa ämneskunskaper framhållas, och visst är goda ämneskunskaper viktiga. Men hur djupa dessa akademiska kunskaper än är kan de dock aldrig uppväga brister i kunskaper om barn och ungdom, om deras sociala och kulturella situation, om deras utveckling och inlärning. Men här gäller också vice versa. När vi i dag skall fatta beslut om lärarutbildningen menar jag att respekten för kunskapen om läraryrket, lärarprofessionalismen, borde vägleda oss. Tyvärr gör nu den borgerliga utskottsmajoriteten med aktivt stöd från Ny demokrati medvetna avsteg från detta. I detta betänkande föreslås att en inom utbildningsdepartementet snabbt ihopkommen ämneslärarutbildning återinförs. Jämfört med dagens grundskollärarutbildning kommer den nya parallella utbildningen att försvåra för lärarna att under sin utbildning skaffa sig den nödvändiga lärarkompetensen. Den egentliga lärarutbildningen blir alldeles för kort, bara ett år. Ämnesstudierna skall ligga åtskilda från den egentliga lärarutbildningen. De akademiska ämnena behöver inte ha något inbördes samband vare sig under studietiden eller i skolarbetet. Vi Socialdemokrater menar att det är oförsvarligt att locka studerande till en utbildningsgång som helt klart ger ett sämre yrkeskunnande än den lärarutbildning som nu fungerar inom högskolan. Kritiken mot regeringsförslaget har varit hård i praktiskt taget hela skolsamhället. I ett brev från grundskollärarlinjen i Kristianstad skriver Sofie ''För att lyckas med att baka ett bröd måste alla ingredienserna vara med i degen. Jästen kan inte läggas på i efterhand som någon sorts dekoration. Unckels förslag med ett fristående sista pedagogiskt år efter alla ämnesstudierna, tror vi endast skulle få en sådan dekorativ effekt.'' Just detta är vad alla framhåller: Lärarutbildningen måste vara en yrkesutbildning. ''Lärarkunskaperna hör så intimt samman med hur man tillägnar sig ämnesstoffet'', som Sofie skriver. Av detta och många andra brev framgår att de studerande är nöjda med den nuvarande grundskollärarutbildningen. Den är bara fyra år gammal, och visst kan också denna utbildning förbättras. Vi har t.ex. i den socialdemokratiska motionen framfört att engelska borde ingå som obligatoriskt ämne inom utbildningen med inriktning mot årskurserna 1--7. Men den grundläggande strukturen måste bestå. Det ställer nästa alla berörda upp på. Det gäller studerande, lärarutbildare, lärare, skolledare och de båda lärarorganisationerna. Inte minst viktigt är att en omfattande forskning ger stöd åt den uppläggning som den nuvarande lärarutbildningen har. Utbildningsminister Unckel däremot tror sig veta bättre. Som ny minister drog han sig genast till minnes att Moderaterna och Folkpartiet hade varit emot den nuvarande lärarutbildningen -- alltså snabbt fram med ett nytt förslag som motsvarar den gamla övergivna ämneslärarutbildningen. Nu kunde inte utbildningsministern löpa linan ut och helt avskaffa den nuvarande lärarutbildningen. Kompromissen i koalitionsregeringen blev att en ny, parallell lärarutbildning skall införas. Den nuvarande grundskollärarutbildningen får i nåder vara kvar. Men det är alldeles klart var utbildningsministern har sin lojalitet. Unckelska uttalanden om att nu skulle åter lärare få goda ämneskunskaper genom lärarutbildningen retade upp många i skolsamhället. Det uppfattades så, att den nuvarande utbildningen dömdes ut, trots att den är så ny att den första kullen utbildade lärare med inriktning mot årskurserna 4--9 inte blir klar med sin utbildning förrän i december 1992. Den utvärdering som sker på regeringens uppdrag skall vara färdig först till hösten. Att inte vilja ta reda på hur verkligheten ser ut, att inte invänta utvärderingen och att inte lyssna till utbildare, forskare och studerande utan i ideologiskt nit trampa på i uppkörda spår är en föga respektingivande attityd hos en utbildnings och forskningsminister. Den socialdemokratiska inställningen är att lärarutbildningen måste grundas på forskning och erfarenhet från dagens grundskola. Vår slutsats är att lärarutbildningen måste vara en yrkesutbildning av hög kvalitet, där goda ämneskunskaper vävs samman med ett omfattande pedagogiskt-metodiskt kunnande. I den nuvarande grundskollärarutbildningen är detta en kungstanke. Därigenom får de lärarstuderande integrera kunskap i ämnesområden med hur denna kunskap skall kunna levandegöras i skolarbetet. Det är ju så man grundlägger verklig lärarprofessionalism. Jag beklagar att alla borgerliga partier i dag ställer upp bakom en gammaldags ämneslärarutbildning, där man särskiljer ämneskunskaper från det pedagogiska kunnandet. Den egentliga lärarutbildningen blir med det borgerliga förslaget alldeles för kort för att lärarna skall klara det ansvarsfulla arbetet att leda elevernas arbete att skaffa sig kunskap och färdigheter och bidra till elevernas sociala fostran. Den snabbt framkastade idén om att lärarna först efter en tids tjänstgöring skulle få certifikat som behörig lärare får väl närmast ses som ett erkännande av att lärarutbildningen, som den nu skall genomföras, inte kommer att ge tillräckliga kunskaper. Vi socialdemokrater anser att lärarutbildningen måste ge sådana kunskaper att den leder till lärarbehörighet. Det är en naturlig uppgift för den utbildande högskolan att bedöma den blivande lärarens lämplighet och kompetens för lärararbetet. Därför avvisar vi idén om lärarcertifikat. Fru talman! Jag tycker att det är litet trist att Centern genom att säga ja till den borgerliga utskottsmajoritetens förslag böjer sig för ett moderat skoltänkande. Glädjande nog finns det fortfarande någon centerpartist som håller fast vid tidigare centeråsikter. Jag kommer med intresse att senare lyssna till Christina Linderholm. I hennes motion framgår, liksom i vår reservation, hur illa det föreslagna ämneslärarsystemet passar in i dagens skolverklighet. Det är ofrånkomligt att lärare med smala ämneskombinationer -- här är även enämneslärare möjligt -- även måste undervisa i andra ämnen än de ämnen som de har fått utbildning för. Problemet med kvackning, som det har kallats i skolsamhället, blir då mycket tydligt. Det problemet kan inte vara obekant bland utbildningspolitikerna. Ambitionen om ämnesfördjupning i något ämne leder till ämnesförflackning i andra ämnen. Allvarligast blir detta i glesbygden där skolorna är små. Lärarutbildning med smala ämneskombinationer gör både skolan och lärarna en otjänst. Jag har förstått att delar av utskottsmajoriteten inte är helt tillfreds med propositionen. I betänkandet omnämns den av Per Unckel så omhuldade utbildningen som en ''alternativ'' utbildning. Argument om att kunna öka rekryteringen genom den här utbildningsmodellen har skjutits i förgrunden i betänkandet till skillnad från i propositionen. Av betänkandet framgår också att vi socialdemokrater inte alls är låsta inför tanken att öppna grunskollärarutbildningen också för andra än de som från början av sina studier vill gå denna utbildning. Vi vill särskilt framhålla att mycket kan göras för att underlätta för förskollärare och fritidspedagoger att vidareutbilda sig som grundskollärare. Också de som i dag tjänstgör i skolan utan lärarutbildning bör erbjudas vidareutbildning för att få behörighet som grundskollärare. Detta gäller t.ex. många hemspråkslärare. En annan grupp utgörs av dem som vill sadla om efter en tids högskolestudier helt utanför lärarutbildningen. Deras intresse av skolan skall naturligtvis tas till vara. Det kan ske genom generösa regler för tillgodoräknande av tidigare ämnesstudier. Den här typen av s.k. sneddning finns redan inom lärarutbildningen. Vi socialdemokrater är öppna för att den kan utökas ytterligare. Den här vägen kan man kanske också få in människor med annan yrkesbakgrund i skolan. Man kan underlätta för dem att skaffa sig en förkortad lärarutbildning. Allt detta görs då i avsikt att vidga rekryteringen till lärarutbildningen. Inom den nuvarande grundskollärarutbildningen finns en stor flexibilitet och mångfald. De förbättringar som behöver göras kan i huvudsak göras inom resp. högskola genom den mycket stora frihet som finns i högskolesystemet. Det hade varit en sak om en alternativ väg till nuvarande utbildning hade föreslagits i propositionen, dvs. att ventilen för att ta in sökande genom s.k. sneddning hade vidgats. Det är en helt annan sak när utbildningsministern tydligt ifrågasätter och klassar ner den nuvarande utbildningen samt tillskapar en ny starkt kritiserad ämneslärarutbildning. Därigenom blåser regeringen till strid kring en historisk skolideologisk skiljelinje: utvecklandet av folkskolan/grundskolan eller fasthållandet vid den gamla realskolemodellen. Vi socialdemokrater avvisar det moderata bakåtsträveriet som i dag alla borgerliga partier dessvärre ställer upp bakom. För oss är det självklart att slå vakt om grundskolan och därmed grundskollärarutbildningen. Fru talman! Bland våra reservationer nöjer jag mig med att yrka bifall till nr. 1, 2, 5 och 7.

Fru talman! Att satsa på skolan och högre utbildning för att stärka Sverige som kunskapsnation är en viktig del i regeringsprogrammet. Före tillträdet skrev den nya regeringen att målsättningen är att vi skall få Europas bästa skola här i Sverige. Som ett led i förverkligandet av detta mål har regeringen lagt fram den nu aktuella propositionen om parallell eller alternativ lärarutbildning för årskurserna 4--9. Som inledning vill jag rekommendera skeptiska åhörare att studera produktivitetsutredningens huvudbetänkande Drivkrafter för produktivitet och välstånd. Där beskrivs och analyseras centrala problem för utvecklingen av välstånd i landet. Utbildning är en av de välståndsbildande krafterna. Utredningen skriver att trots stora och ökande resurser har kvaliteten i utbildningssystemet inte ökat i förhållande till insatserna. Utredningen ger en rad förslag till hur utbildningssystemet kan förbättras för att eleverna med självförtroende skall kunna ta sig an framtidens problem. Utredningen tar upp behovet av lärare med ökad kunskap och kompetens. Skolan måste vara tydligare i sina kunskapskrav. Skolans pedagogik måste följas och utvärderas i internationella jämförelser. Skolans lärare kan ju genom sitt sätt att förhålla sig till eleverna och använda sina egna kunskaper inspirera och uppmuntra eleverna till ett aktivt och livslångt lärande. Samtidigt kan de tyvärr också bidra till att elever lämnar skolan med dåliga kunskaper och en vag obehagskänsla inför något man aldrig riktigt förstod eller kunde tillgodogöra sig. Olika barn och ungdomar har olika förutsättningar. Skolan skall ge utrymme för dessa olikheter och ta sig an alla elever och vara en motkraft till sociala, ekonomiska och kulturella skillnader i grundförutsättningarna. Det innebär att lärarna måste vara på det klara med sina egna grundvärderingar och samtidigt vara lojala mot samhällets, som de uttrycks i läroplanen. Vi lever t.ex. i ett samhälle med religionsfrihet, vilket självfallet innebär att människor med olika tro och livsåskådningar är lärare i svenska skolor. Barns olika behov innebär också att en skola och en lärare som är bra för vissa elever kan vara dålig för andra elever. Därför är det viktigt att föräldrar och elever har reell valfrihet att välja skola. Men de grundläggande värderingarna som förmedlas i skolan är oberoende av vilken huvudman som driver skolan. Sveriges konkurrenskraft avgörs inte endast av elitens prestationer utan i hög grad av kompetensen hos flertalet i befolkningen. För att nå en hög kompetens måste lärarförsörjningen och lärarnas betydelse för elevernas möjligheter och lust att som vuxna söka nya kunskaper och erfarenheter poängteras som de nyckelfaktorer de faktiskt är. Därför är livserfarenhet, social kompetens, pedagogisk variationsrikedom utövad av ämneskompetenta lärare med olika bakgrunder viktigt för att nå målet uttryckt som: Europas bästa skola. Till dessa argument för en parallell, alternativ lärarutbildning kommer att behovet av att utbilda lärare framöver kommer att öka. Detta har flera orsaker. Pensionsavgångarna ökar i antal, barnkullarna blir större, den flexibla skolstarten kommer troligtvis att kräva fler lärare, och undervisningsskyldigheten för vissa lärare har minskat. Till detta kommer något som riksdagen säkert är helt enig om, nämligen att vi får en skola av hög kvalitet endast om vi har lärare som har lärarutbildning; det finns ju faktiskt fortfarande skolor som har outbildade lärare som vikarier. När skolorna inom och utom det offentliga skolsystemet nu har möjlighet att profilera sig kommer det att visa sig att lärare -- olika lärare -- kompletterar varandra på ett för eleverna konstruktivt sätt. Den aktuella propositionen erbjuder flera olika vägar till läraryrket. Gemensamt för dem alla är att de ger läraren en klar yrkesroll som lärare. Att som elev i skolan ha lärare som har både ämneskunskaper och erfarenheter från arbetslivet bidrar till variation och mångfald i undervisningen, och det kan ge en reell verklighetsanknytning. Att dessa personer också kommer att vara litet äldre -- erfarenhet tar ju som bekant tid att uppnå -- är ingen nackdel. Den lärare som kan krydda sin undervisning med egna erfarenheter har alla möjligheter att fånga elevernas intresse. Med detta anser jag mig delvis ha bemött reservation 1. I betänkandet behandlas en rad motioner med argument mot en alternativ lärarrekrytering, t.ex. att det på universitet och högskolor inte finns någon 60-poängskurs i svenska för den som vill bli lärare i årskurs 4--9. Samma problem gäller i andra ämnen, t.ex. matematik och samhällskunskap. Detta är en korrekt invändning, men utskottets majoritet är övertygad om att högskolorna kommer att utveckla sitt kursutbud på ett varierat sätt i samarbete och/eller integrerat med lärarutbildningen. Detta skriver vi också i betänkandet liksom att vi tycker att regeringen bör följa utvecklingen vad gäller högskoleämnenas relevans för undervisningen i skolan. Jag menar att reservationerna 3 och 7 är bemötta med vad jag nu har sagt. I debatten har ett mer nyanserat och odogmatiskt synsätt redovisats i en artikel, med bl.a. förre utbildningsminister Bengt Göransson som medförfattare. Bengt Göransson beklagar i artikeln att lärarutbildningen för grundskolan har blivit en politisk stridsfråga, och han är varken upprörd eller orolig över den alternativa, parallella lärarutbildningen, snarare tvärtom. Han efterlyser nyanseringar i fråga om denna utbildning, och jag kan inte annat än instämma i vad han säger, nämligen att lärarutbildningsutredningen från 1974, den s.k. LUT 74, inte får vara sista ordet för hur en lärarutbildning för 2000-talet skall vara organiserad. Bengt Göransson skriver också i artikeln att morgondagens skola behöver rekrytera lärare utifrån en väsentligt bredare bas än vad den nuvarande kan åstadkomma, och han anser därför att en framtida lärarutbildning bör ha ett flertal ingångar medan slutmålet skall vara konkret och väl definierat. Även jag är övertygad om att alternativa vägar till läraryrket kommer att attrahera människor som annars hade gått läraryrket förbi. Nu får de möjlighet att bli lärare genom att göra det valet något senare i livet. Det är beklagligt att Socialdemokraterna är så fasta i övertygelsen att den nuvarande utbildningen är den enda tänkbara för framtiden. Jag anser att de inte ser skogen för bara träd. I Socialdemokraternas och Vänsterpartiets reservation 1 anförs också att forskningen ger starkt stöd åt grundskollärarutbildningen i den form den nu bedrivs. Sanningen är ju att de första kullarna av den pågående lärarutbildningen för årskurserna 4-- 9 ännu inte är utexaminerade, och därmed finns det väl inte heller någon forskning som säger att den är överlägsen all annan lärarutbildning. Jag är emellertid även utan stöd av forskningsresultat övertygad om att den utbildning som finns för årskurserna 4--9 är bra, men den blir ju inte sämre av att det kommer att finnas en alternativ, parallell utbildning. Helt klart är att bra lärare behöver teoretiska kunskaper liksom pedagogiska, didaktiska och praktiska. Att som enda sanning påstå att dessa kunskaper måste inhämtas varvade för att resultatet skall bli en bra lärare är enligt min mening inte trovärdigt. Det var väl det Socialdemokraterna och vänstern hade på känn när de samtidigt i reservation 4 vill att regeringen skall ge förslag som visar större generositet vid tillgodoräknandet av andra högskolestudier. Det är ju precis vad detta betänkande handlar om, och det går inte, vänner, att sitta på två stolar samtidigt. Utskottet skriver också tydligt i betänkandet att den praktiska pedagogiska utbildningen om 40 poäng är den egentliga lärarutbildningen, att i den skall ingå de moment som krävs för att ge ämnesutbildningen en didaktisk inriktning och att den är samlad till en helhet som skall ligga sist i ett fritt valt utbildningsprogram. Detta gäller både den alternativa utbildningen till grundskollärare för årskurserna 4--9 och utbildningen av gymnasielärare. Jag tror på en skola som har lärare med olika bakgrund och erfarenheter och att det är just olikheterna som bidrar till lärarnas professionalism, säkerställer kvalitet och ger utrymme för pedagogisk variation. Om propositionens text om lärarcertifikat var ett förslag eller inte har i utskottet varit föremål för tolkningar. Departementet och jurister menar att inget förslag förts fram, och därmed fanns heller ingen anledning att här diskutera frågan. Skulle certifikat i framtiden bli aktuellt har utskottet försäkrat sig om att ett eventuellt förslag framställs till riksdagen. Därmed kunde reservation 5 ha varit oskriven, eftersom det inte fanns något förslag till lärarcertifikat. Vad gäller reservation 8 om lärarförsörjningen vid små skolor i glesbygd kan jag inte förstå att den alternativa, parallella lärarutbildningen för årskurserna 4--9 skall vara ett så avgörande hot. Vi såg ju på utskottsresan i Östersundstrakten en glesbygdsskola som innehöll samlokaliserat grundskolans högstadium, gymnasieklasser och komvux. En lärare för årskurserna 4--9, utbildad antingen enligt den nuvarande eller enligt den nu aktuella, alternativa gången, passar väl inte sämre i den skolan. Glesbygdens lärarbrister har andra orsaker och förvärras inte av de förslag vi nu diskuterar. Jag tror tvärtom att bristerna kanske till viss del kan avhjälpas. I propositionen tar regeringen upp problemen med att få lärare till olika specialpedagogiska utbildningar och anger att en översyn behöver göras. Därmed anser utskottet att det är helt klart att regeringen har uppmärksammat problemet och att man kommer att söka lösningar på det och presentera dem för riksdagen. Detta tror tydligen varken Socialdemokraterna eller Vänsterpartiet på utan har i stället tillsammans skrivit reservation 10 med en text som är nästan identisk utskottets -- jag kan i alla fall inte se någon avgörande skillnad. En rektorsutbildning av bra beskaffenhet är viktig, och därför skall staten garantera att sådan finns. Däremot kan vi inte tvinga kommunerna att använda sig av den, dvs. att göra den obligatorisk. När staten nu ställer en bra rektorsutbildning till förfogande, förutsätter vi i utskottet att den blir så attraktiv för rektorerna att de som så önskar får möjlighet att gå utbildningen. Men eftersom det är kommunernas ansvar att nationella mål uppnås, bör de själva få avgöra vilken utbildning rektorerna skall ha, för att de skall kunna både leda den pedagogiska utvecklingen och ta personal och ekonomiansvar. Jag yrkar avslag på reservation 12 Vänsterpartiets krav på att staten inte alls skall engagera sig i frågan. Högskolan för lärarutbildning i Stockholm behöver nya gemensamma lokaler, men framför allt behöver den besked om sin nya framtida lokalisering. Besked ges nu. Den skall ligga kvar i Stockholm och inte flytta till Södertälje. Det finns och fanns skäl för båda alternativen, Stockholm och Södertälje, men utskottet anser att argumenten för Stockholm är goda och att planeringen måste sättas i gång fortast möjligt. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser att argumenten för Södertälje är bättre och förordar det i reservation 14. Till sist, fru talman, är utskottet enigt i en rad frågor, t.ex. när det gäller avvecklingen av ämneslärarlinjen, i och med inrättandet av en 40 Vi i utskottet är också eniga i synen på engelska och behovet av engelsklärare i grundskolan. Vi är eniga om behovet av att rekrytera lärare i ämnena slöjd, hemkunskap och barnkunskap. Vi är eniga om den framtida vårdlärarutbildningen och möjligheten att utbilda vårdlärare på distans. Vi är eniga om och vill betona vikten och behovet av lektorer i gymnasieskolan. Vi är eniga om att det skall finnas kvar en folkhögskollärarutbildning och att den skall ligga kvar i Linköping. Inom parentes sagt fanns det inget förslag i propositionen om motsatsen. Vi är också eniga om att musiklärarutbildningen i Arvika kan ta in flera studenter under förutsättning att man kan hålla sig inom de ekonomiska ramarna. Fru talman! Med det anförda yrkar jag bifall till hemställan i dess helhet i utbildningsutskottets betänkande 20 och avslag på samtliga reservationer.

Fru talman! Margitta Edgren ifrågasätter om det finns forskning som talar för nuvarande grundskollärarutbildning och dess uppläggning. Jag tycker att det är ganska avslöjande att Margitta Edgren frågar om det. Man kan läsa nästan vilken forskare som helst inom skolforskningsområdet för att se vad de önskar, och de önskar nästan entydigt just denna varvade utbildning som ger kunskap i ämnet, hur man lär ut ämnet och hur inlärningsprocessen fungerar. Det var inte så länge sedan som det fanns en artikel i Lärartidningen av Sixten Marklund, professor i pedagogik. I artikeln går han igenom vad som behövs. Hans slutsats är: Utbildningsministern är på väg att föreslå en ämneslärarutbildning som skall ge oss fler adjunkter i grundskolan. Därmed återskapar han problem som steg för steg lösts under lärarutbildningens långa historia. Vad skolan behöver är i stället de breda grundskollärarna. Det är på detta sätt det är. Därmed inte sagt att vi skall ha en utbildning som består av en enda form. Så är det inte heller i dag. Vi har 21 olika utbildningslinjer för grundskollärare på över 20 utbildningsenheter. De är sinsemellan ganska olika. Denna mångfald och flexibilitet skall vi ha. Med hjälp av Bengt Göransson försöker Margitta Edgren utså split emellan oss främst när det gäller den vidgade rekryteringen. Men, kanske just mot den bakgrunden, lade jag ganska stor vikt vid det i mitt anförande. Jag visade vilka möjligheter det finns att vidga rekryteringsbasen redan i dag just genom ett generösare sätt att ta in dem som redan har högskolestudier bakom sig i lärarutbildningen. Den modellen hade man kunnat pröva. Jag tror, Margitta Edgren, att om vi inte hade haft någon proposition utan i stället hade satt oss ned i utbildningsutskottet och resonerat, hade vi förmodligen kommit fram till en gemensam ståndpunkt i denna fråga. Men dess värre fanns det också en proposition i botten. Slutligen noterar jag att den sida i propositionen, s. 18, som handlar om lärarcertifikat tydligen inte finns. Det är intressant -- det finns inget sådant förslag.

Fru talman! Det är självklart att vi, när vi väl har utvärderingen av den nuvarande grundskollärarutbildningen, vet mycket mer. Därför hade det varit en idé att först ge den en chans innan den ifrågasätts. Det är på det sättet som man alldeles entydigt ute i skolsamhället har uppfattat regeringens proposition. Jag ser med glädje fram emot denna utvärdering, och jag är övertygad om att den kommer att visa positiva resultat. Men redan innan vi har fått den, vet vi att vanlig skolforskning talar för detta sätt att utbilda lärare, dvs. att varva studierna. Margitta Edgren bekräftade egentligen att vi, om vi litet mer förutsättningslöst hade fått tillfälle att sätta oss ned och tala tillsammans, kanske hade vi kunnat skapa en alternativ lärarutbildning, dvs. att vidga den ventil som finns i dag för att ta in dem som har förutsättningar för det i sina ämnesstudier eller i sina tidigare yrkesgärningar. Jag är öppen för det, och det verkar som om detsamma gäller Men enligt propositionen skall en ny utbildning inrättas som särskilt hålls fram som den som skall ge kunskap. Det handlar om 540 platser. 540 platser på en gång är väldigt mycket. Förmodligen kommer man inte ens att kunna besätta dem. Men det är ändå detta som omhuldas som det nya och det som skall ge skolan väldigt mycket extra kvalitet just nu. Det är detta som jag vänder mig mot. Jag tycker att det finns stora skillnader mellan betänkandet och propositionen. Just i begreppet alternativ lärarutbildning ligger det ganska mycket, att man har mjukat upp synen på det som Per Unckel har föreslagit. Man erkänner också i betänkandet att den egentliga lärarutbildningen blir mycket kort. Det sägs att den är så pass kort att man ber regeringen att särskilt uppmärksamma frågorna om att få in litet praktik, osv. tidigare. Man erkänner dessutom att det finns praktiska olägenheter med att lärare har endast ett fåtal ämnen i sin examen, som det står i betänkandet. Jag tycker att detta erkännande är mycket bra, och det är det som vi har pekat på. Man säger också tydligt att högskoleämnena inte alltid har sin motsvarighet i skolämnen och att detta kan innebära problem. Det sägs även att man måste tänka på det så småningom. Detta bekräftar egentligen bara vår kritik. Men jag välkomnar skrivningen i utskottsbetänkandet som är mer nyanserad än skrivningen i propositionen.
Fru talman! Det är ganska klart att om man i en proposition för fram ett nytt förslag är det detta förslag som man beskriver. Därmed inte sagt att man nedvärderar eller är arrogant gentemot tidigare förslag. Det är väl ganska självklart att man då omhuldar det nya förslaget. Och detta är det nya förslaget. Folkpartiet liberalerna motsatte sig den nya lärarutbildningen redan när den infördes. Vi ansåg att de lärare som skulle undervisa på högstadiet inte fick tillräckliga kunskaper i sina resp. ämnen. Därför är det här inget nytt påfund. Lena Hjelm Wallén försöker ju att få detta att framstå som ett hugskott från departementet. Nej, det här är väl genomtänkt.Ett led i strävandena att skapa Europas bästa skola är ju att vi trycker på detta med lärarnas kvaliteter, inte minst de ämnesmässiga. En sak som jag glömde att tala om i mitt huvudanförande men som, tycker jag, vi nog överlag skall vara ganska glada över är att vi har uppmärksammat och tagit intryck av Norrlands inlands problem när det gäller lärarna.

Den läraren hade varken varvning eller pedagogisk-didaktiska kunskaper. Men han hade ämneskunskaper, och han kunde få klassen och eleven att blomma -- hela livet igenom. Det finns alltså inte någonting som säger, jag upprepar det, att den utbildning som i dag bedrivs är det enda alternativet. Den är bra, men den är inte den enda möjliga.

Fru talman! Först vill jag nämna något om det här med lektorerna i gymnasieskolan. I och för sig är det inte det som vår debatt i dag handlar om, men jag vill ändå påpeka att det var på initiativ från Socialdemokraterna som vi i utskottet lyfte fram också lektorsfrågan. Vi är nämligen mycket oroade över att de brister som finns när det gäller lektorstillgången ytterligare skall komma att tillta. Bengt Göransson som är en god vän och tidigare kollega till mig känner jag mycket väl, och jag kan försäkra Per Unckel Bengt Göransson inte alls har samma åsikter som moderaterna vare sig i de här frågorna eller i andra. Vi, Bengt Göransson och jag, har åsiktsskillnader oss emellan -- det hade vi även när vi arbetade som kolleger -- men räkna för den skull inte in honom bland er. Det är helt fel och på den punkten skulle Bengt Göransson själv kunna säga ifrån. Den här debatten handlar ju inte om någon enda väg att bli lärare, såsom Per Unckel säger. Någon enda väg att bli lärare finns inte. Däremot måste vi ta till oss vad erfarenhet och forskning visar om hur man uppnår lärarkompetensen bäst. Då är det allra viktigaste att man både har djupa ämneskunskaper och lär sig att lära ut dessa kunskaper, förstår elever och vet hur inlärningsprocessen är. Det är här som det blir brister med Per Unckels förslag. Vi säger i vår reservation att goda ämneskunskaper är en nödvändig men inte tillräcklig förutsättning för verklig lärarkompetens. Nu tycker jag att utbildningsministern i många sammanhang har visat att han inte har särskilt mycket till övers för det pedagogiska kunnandet, även om han just i dag uttrycker sig litet mer nyanserat. Jag vill erinra om en debatt som vi hade den 10 december här i riksdagen. Jag beskrev då vad jag tyckte var förutsättningarna för den goda läraren, och Per Unckel sade att han kunde göra det också. Han gjorde det i en enda mening: ''Den goda läraren är den lärare som kan sitt ämne.'' Därmed hade Per Unckel uttömt ämnet. Jag kan notera att han i dag har litet mera att säga, att han medger att det finns andra dimensioner i lärarutbidningen också. Men fortfarande har hans förslag väldigt mycket av den inställning som han redovisade den 10 december.

Fru talman! Även om utskotten inte har beslutanderätt utan endast är beredande organ, är det ändå en viktig fråga hur de är sammansatta. Vi socialdemokrater har gått till överläggningarna mellan partierna med ett öppet sinne att söka för riksdagen breda och goda lösningar. I höstas inbjöd vi de andra partierna att pröva en ordning där man valde ledamöter till alla utskottsplatser samtidigt, och därmed skulle alla riksdagens partier få ordinarie platser i utskotten i proportion till mandatfördelningen i riksdagen. Det var alltså fråga om att välja alla platser samtidigt och inte för ett utskott i taget. I det sammanhanget var vi också beredda att öka antalet platser till fler än 15. Men de fem borgerliga partierna, inkl. Ny demokrati, sade ett entydigt nej. Det fick inte vara fler än 15 platser i vardera utskott och inte något annat än val till ett utskott i taget. I denna situation medverkade vi till att Vänsterpartiet skulle få ha en extra suppleant i alla utskott. Suppleanten skulle ha full rätt att utforma alternativ till utskottsmajoritetens förslag med hjälp av kansliets alla resurser och rätt till i alla avseenden full insyn i utskottets arbete.

När det gäller frågan om EES-utskottet har vi sagt, att om en socialdemokrat kan bli ordförande i utskottet är vi beredda att överlämna en av våra ordinarie platser i utskottet till ett annat parti. Låt mig vara litet tydlig på den punkten. Nu skall två EG-organ tillsättas, nämligen ett EES-utskott och en artonmannadelegation. Det är naturligt och rimligt att regeringspartierna får ordförandeskapet i det ena organet. Men det är lika naturligt och rimligt att oppositionen får ordförandeskapet i det andra organet. Ingen skulle kritisera regeringspartierna om de ville välja först och få ordförandeskapet i det organ som de föredrar och sedan överlåter det andra åt oppositionen. Det besked vi har fått från de borgerliga partierna är att de tänker lägga beslag på båda ordförandeposterna. Får vi inte ordförandeskapet i något av organen, är det närmast en självklarhet att vi inte kan avstå från någon ordinarie plats i EES Mot den bakgrunden har vi nominerat sju ordinarie ledamöter och sju suppleanter till den gemensamma lista som valberedningens ordförande har presenterat.

Fru talman! Bertil Måbrink har tagit upp en principdebatt om sammansättningen av riksdagens utskott. Frågan avgjordes efter ganska långa diskussioner redan i höstas, när vi tillsatte de 16 Nu är det fråga om att göra något som inte har gjorts tidigare, nämligen begagna möjligheten i riksdagsordningen att tillsätta ett särskilt utskott. Det kan närmast betraktas som en utbrytning av en enda fråga, en proposition, nämligen EES-avtalet, ur utrikesutskottets verksamhet -- ett utskott med en borgerlig utskottsordförande. Detta är till yttermera visso bekräftat av att utskottet skall verka under en begränsad tid -- så lång tid som krävs för att handlägga frågan om EES Även om antalet ledamöter skulle utökas till 17 -- den frågan löste vi i höstas -- får inte Vänsterpartiet någon representation, eftersom partiets mandatantal i riksdagen inte räcker till enligt den fördelningsordning som riksdagsordningen föreskriver. I höstes löstes problemet så -- vilket Jan Bergqvist påminde om -- att Vänsterpartiet erbjöds extra suppleantplats i samtliga 16 utskott. Naturligtvis beslöt valberedningen att föreslå att det även i

Herr talman! Även om regeringar inte skall fördela pengar som regeringar inte disponerar, vilket är en god princip, har jag tagit mig före att till universitet och högskolor som är berörda av detta lämna preliminära underhandsbesked, som de har att bedöma i avvaktan på riksdagens beslut. Jag vill inte nu kommentera dessa underhandsbesked, därför att de då inte längre är underhandsbesked. Jag vill inte heller lämna någon bedömning av hur jag kan komma att se på denna fråga när jag väl skall fatta beslutet. Men om nu riksdagen, såsom jag hoppas, fastställer regeringens förslag i lärarpropositionen, om än inte i dag så i morgon, kommer inte beslutet i denna fråga att dröja länge.

Herr talman! Martin Nilsson har frågat mig om det är regeringens intention att införa ett system med rankinglistor som avspeglar högskolornas kvalitet. Frågan är föranledd av en artikel i nr 13/92 av tidningen Platsjournalen, vilken refererade en debatt på studentkåren vid universitetet i Stockholm. I debatten diskuterades de stora förändringar som regeringen planerar för högre utbildning och forskning i Sverige. Dessa förändringar kommer i början av juni att föreläggas riksdagen i en proposition. Utan att föregripa förslagen i denna proposition vill jag framhålla att huvudsyftet är att höja kvaliteten i både utbildning och forskning. I propositionen kommer därför olika förslag vad gäller dels utformningen av den rättsliga regleringen, dels resurstilldelningssystemen att framläggas, alla i syfte att befordra kvaliteten i verksamheten. Jag vill också erinra om att riksdagen i vår redan har godkänt regeringens förslag att inrätta ett sekretariat för utvärderingsfrågor den 1 juli 1992. Detta sekretariat skall ha ansvaret för att nationella utvärderingar görs av såväl utbildning som forskning. Jag vill emellertid påpeka att det aldrig har varit min eller regeringens avsikt att detta sekretariat självt skall utföra dessa utvärderingar. Det är viktigt att de nationella utvärderingarna görs av flera, oberoende organ, institutioner, akademier eller grupper som inrättas vid behov. Det nationella sekretariatet för utvärdering och kvalitetskontroll skall således inte utforma ett system eller än mindre en modell för en nationell utvärderingsverksamhet. Tvärtom är det enligt min mening väsentligt att olikartade former av utvärdering utnyttjas för att tillse att utvärderad verksamhet blir allsidigt belyst. Det nationella utvärderingssekretariatet måste för att kunna fylla sin uppgift ha integritet mot såväl statsmakterna som universiteten och högskolorna. Den självständiga ställningen kommer bl.a. att manifesteras genom den sammansättning av sekreteriatets styrelse som regeringen inom kort kommer att besluta om. När det gäller själva utvärderingsverksamheten vill jag också framhålla att det är angeläget att representanter för olika avnämare, dvs. de blivande arbetsgivarna för studenter i grundutbildningen och motsvarande för forskningsverksamhet -- näringslivet, staten, landstingen, kommunerna etc. -- deltar i utvärderingsprocessen i den utsträckning som kan vara motiverat. Herr talman! Slutligen vill jag nämna att nationella utvärderingar kan avse såväl utbildning och forskning i enskilda ämnen som hela utbildningsprogram, men också systemutvärderingar som urvalsprinciper, jämställdhet etc.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Tyvärr tycker jag inte att jag fick ett direkt svar på den fråga jag ställde. Det är kanske så att Per Unckel i dag har inriktat sig på att inte ge så klara besked. Vi vill fortfarande på något sätt ha svar: Är det regeringens intention att införa rankinglistor för olika högskolors kvalitet? Att vilja inrätta utvärderingssystem som skall förhöja kvaliteten på utbildning och forskning torde ni inte vara ensamma om; det är säkert alla riksdagsledamöters och alla politikers intention att göra det. Det intressanta är ju hur man gör det. Nu har statsrådet Unckel i en tidning uttalat att man önskar en rankinglista. Jag skulle gärna vilja ha reda på om det är statsrådet Unckels privata åsikt, eller om det är hela regeringens åsikt. För vår del anser vi att det är ett dåligt system. Det innebär att vi får en centralt dikterad norm för vad som är kvalitet, för vad som är bra och vad som är dåligt. Detta är självfallet en svår fråga. I grunden ligger frågan om kvalitet på ett något så när nöjaktigt sätt kan kvantifieras och utvärderas. Det finns olika metoder att utvärdera. Det är alltså ingen enkel fråga; det är en problematisk fråga. Jag tror ändå att slutsatsen måste bli att ranking är ett dåligt kriterium. I de fall man har ranking utomlands är erfarenheterna långt ifrån goda. I stället borde man införa ett utvärderingssystem som på något sätt är kvalitetsdrivande, som har en lokal anknytning, som i grunden bygger på de lokala högskolornas drift och vilja att stärka kvaliteten och på ett bättre sätt tydliggöra de lokala målen. Jag skulle också ännu en gång vilja fråga om sekretariatets sammansättning. Skall det bara bestå av framstående akademiker, eller skall det även bestå av studentintressen och allmänna intressen?

Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret. Jag tror inte heller, gudskelov, att det råder så oerhört stora skiljaktigheter oss emellan när det gäller synen på detta. Däremot är jag fortfarande oroad inför tanken på rankinglistsystem. Självfallet behövs det system där även studenterna får tillgång till information om vad som är bra och dåligt. Men jag tror att högskolornas egna utvärderingar ger tillräckligt nöjaktig information om detta och är tillräckligt bra. Kritiken på grund av riskerna med rankinglistsystem är fortfarande densamma. Även om det nu råkar vara inom ett smalt område -- inom jämställdhetsarbete, inom viss undervisning -- så är det fortfarande en centralt dikterad norm för vad som är kvalitet, och det passar inte in i det system vi i övrigt har talat om när det gäller decentralisering av högskolan. Den här kvalitetsutvärderingen som vi talar så vackert om finns redan i dag; den finns faktiskt bland studenter som mycket väl vet var de kan söka bra resp. dålig kvalitet. Den kan behöva förstärkas, men den finns alltså där. Jag önskar fortfarande svar om sekretariatstyrelsens sammansättning, även om jag inte tror att jag får det.

Herr talman! Karl-Erik Svartberg har frågat mig vilka planer regeringen har när det gäller att stärka den akademiska undervisningen i turkiska språk. I dag har den som vill bedriva högre utbildning och forskning i turkiska språk möjlighet att göra detta vid universitet i Uppsala. Turkiska språk tillhör de ämnesområden som finns upptagna på krysslista. Det innebär att små och exklusiva ämnen med mycket få studenter är garanterade ett visst basutbud vid något eller några av våra universitet. Frågan om ansvaret för att det inom landet skall finnas utbildning och forskning i ämnen av det här slaget berördes i departementspromemorian (Ds Regeringens slutliga ställningstagande kommer att framgå av den principproposition som jag i två tidigare frågesvar här i kammaren har nämnt. Utan att föregripa förslagen i denna proposition är det emellertid min förhoppning att universitet och högskolor i ett framtida system med större frihet att själva utforma sitt utbildningsutbud bättre skall kunna svara mot studenternas efterfrågan. Samtidigt innebär detta en risk för att vissa små ämnen med mycket liten efterfrågan från studenterna kan komma på undantag. Det kan gälla ämnen som det ur vissa samhälleliga, kulturella eller andra aspekter kan finnas anledning att värna om. En garanti för ett visst minimiutbud av utbildning och forskning i dessa ämnen i likhet med dagens krysslista kan därvid bli aktuell. Till denna fråga återkommer jag emellertid i den nu nämnda princippropositionen.

Herr talman! Den socialdemokratiska linjen är att den svenska skolan skall avregleras, och den vägen är redan beträdd. Varje skola skall har rätt att gå sina egna vägar för att uppnå de mål som anges i läroplanen. Vi vill låta kommunerna bestämma över detta, eftersom vi tror att kommunerna har de allra bästa förutsättningarna. Jag noterar att regeringens väg till Europas bästa skola och ökad valfrihet går via ytterligare centralstyrning av kommunerna, och det är kanske något motsägelsefullt.

Herr talman! Ulf Melin har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att få fler studerande att välja tekniska och naturvetenskapliga utbildningar i gymnasieskolan. Det är med oro jag tagit del av att en sjunkande andel elever söker teknisk och naturvetenskaplig utbildning inom gymnasieskolan, samt att många kommuner inte anordnar eller ens är beredda att betala interkommunal ersättning för elever som önskar fullfölja sin utbildning genom att gå den ettåriga teknikerutbildningen. De signaler näringslivet nu sänder till elever som står inför valet av linje eller program i gymnasieskolan är att tekniker inte anställs. Den rekryteringsstrategi som i dagens lågkonjunktur är förhärskande i näringslivet är synnerligen kortsiktig. Svensk industri har ett ansvar och måste ge de unga andra signaler som klart visar ett långsiktigt intresse av att rekrytera personer med teknisk och naturvetenskaplig kompetens. Inom departementet förs en diskussion om orsakerna och eventuella behov av insatser för att påverka utvecklingen i positiv riktning. I höst när vi får en tydlig bild av antagning m.m. kommer vi att noggrant analysera frågan och eventuellt vidta åtgärder. En angelägen åtgärd är att bredda basen för de aktuella utbildningarna. Intresset för teknik och naturvetenskap måste väckas tidigt i skolan. Mycket talar för att flickornas intresse för detta område utvecklas tidigare än pojkarnas. Det är olyckligt att skolan i dag inte är så flexibel och anpasslig att den förmår ta tillvara flickornas intresse. Jag tror att skolan på detta sätt går miste om många framtida tekniskt och naturvetenskapligt utbildade flickor. Det ingår i läroplanskommitténs uppdrag att rikta uppmärksamhet mot frågan hur olika intressen, t.ex. ett naturvetenskapligt, kan tas tillvara och stimuleras tidigt. Skolverket betonar här vikten av att kompletteringsutbildningarna ges ett innehåll som ökar kompetensen inom det tekniska området. Detta är en unik möjlighet att skapa ett intresse för teknik hos elever som tidigare under gymnasietiden inte kommit i kontakt med ämnet. För att underlätta för en del av de ungdomar som genomgått samhällsvetenskaplig eller ekonomisk linje på gymnasiet att komplettera sin behörighet inför kommande tekniska och naturvetenskapliga högskolestudier har regeringen föreslagit att 1 250 utbildningsplatser ställs till förfogande för anordnande av ett s.k. basår.

Herr talman! På frågan om näringslivskontakterna vill jag svara, att detta med att ha ett ordentligt samtal med näringslivsföreträdarna är en av de åtgärder som står på listan över vad vi kan tänkas göra i höst. Men jag vill vänta tills vi har klart för oss hur det exakt ser ut med antagningarna och vad det eventuellt kan betyda, från vår horisont. Det är viktigt att näringslivet tar ett ansvar. Sverige är ett industriland. Vi bygger vår välfärd på att vi har haft och har en modern industri som ligger långt framme, men om vi inte hela tiden kan fylla på med välutbildade tekniker och ingenjörer kommer detta att haverera. Det är därför som dessa signaler är så oerhört allvarliga. Man kan inte helt plötsligt säga att det behövs 5 000 nya forskare eller 5 000 nya ingenjörer, därför att det tar år att utbilda dem. Utbildningen måste därför hålla en jämn och hög nivå. Vi kommer att jobba mycket med detta, och näringslivet skall kopplas in -- det ligger i deras eget intresse. Jag försöker framföra det så ofta som möjligt. Vi håller precis på att genomföra en reformering av den tekniska utbildningen. Vi har tagit bort det fjärde året i gymnasieskolan, och i stället erbjuds en ettårig teknikerutbildning som kurs ovanpå det treåriga tekniska programmet. Sedan finns högskolans utbildningar. Det fanns mycket goda skäl för den här reformen -- som jag fortfarande tror är en bra reform -- men vi måste analysera om det är bara konjunkturen eller någonting annat som har gjort att det har uppstått svårigheter. Tyvärr har den förre frågeställaren gått härifrån. En internationell undersökning visar dessutom att vi i Sverige har en förhållandevis låg tillväxt i kunskaper i naturvetenskapliga ämnen på högstadiet, och det är ett av skälen till att jag har tagit upp den här frågan speciellt i läroplansdirektiven. Det finns alltså mycket att göra. Vi skall prata med näringslivet. Vi måste få en ändring till stånd.
Herr talman! Statsrådet poängterar med rätta att Sverige är ett industriland. Ett stort bekymmer -- som verkligen kan läggas den förutvarande regeringen till last -- är att väldigt många genomgick högre utbildning till den offentliga sektorn, på bekostnad av den privata sektorn. Det har fått till följd att man i ansökningarna till gymnasiet väljer linjer som syftar till den offentliga sektorn. Här tror jag att vi har väldigt mycket att ta igen. Teknikerutbildningen, som statsrådet tar upp, är oerhört viktig. Vi har märkt att det har varit problem med den interkommunala ersättningen, som det var en debatt om här för någon vecka sedan. Min fråga till statsrådet är om man ändå inte skall försöka ta initiativ till en samverkan med de olika kommunerna, så att man kan anordna teknikerutbildningar. Det är också mycket viktigt med en försörjning av tekniker framöver.
Herr talman! Vi får anledning att diskutera detta i samband med en annan fråga senare i dag. Om jag vore kommunalpolitiker hade jag redan tagit sådana initiativ. Jag är oroad över att det finns kommuner som säger nej till att betala interkommunal ersättning för elever som vill fullfölja sin teknikerutbildning, men vi gör nu vad vi kan. Det är också en åtgärd som kan komma i höst, om vi ser att kommunerna fortsätter med detta. Det är orimligt att elever inte kan fullfölja en viktig yrkesutbildning på grund av administrativt krångel eller att kommunerna bara ser till de egna kontona i budgetplanen.
Herr talman! I en annan del i svaret tas upp att flickorna skall ha möjlighet att läsa tekniska ämnen tidigare och pojkarna senare. Vi hörde att Bengt Silfverstrand kunde tänka sig att skolan avregleras, vilket är mycket positivt, och då kanske vi får stöd av Socialdemokraterna om nu statsrådet framåt hösten föreslår att en del lokala försöksprojekt skall genomföras ute i skolor, där flickorna får läsa teknik tidigare och pojkarna senare. Då är min fråga om statsrådet är beredd att ta ett sådant initiativ. Det är ett stort bekymmer att valen är så könsbundna inom landet. Skall man klara av bristen måste fler flickor delta i det naturvetenskapliga programmet och sedan läsa tekniska ämnen i en högre utbildning.

Herr talman! I princip är det så, att om skolorna kommer med bra och intressanta projekt säger jag ja, om jag har möjlighet och får med mig tillräckligt många andra på att det är en klok idé. Jag utgår från att man på skolorna har en bra ambition när man föreslår sådant. Det är mycket angeläget att fler flickor går de tekniska utbildningarna. Vi har fått en återgång till könsbundna val; detta är en olycka, och det är dumt. Rent sakligt är det dessutom så, att många av de mycket kvinnodominerade arbetsplatserna är de mest teknikintensiva. Det gäller sjukvården, skolan och väldigt många branscher. Inte minst våra hem är fyllda av teknik, och så mycket opraktiskt som man har sett i den vägen, inser man att det skulle behövas fler kvinnliga tekniker som kunde göra någonting åt det. Det finns många angelägna skäl att jobba med den här frågan, och jag utgår från att man i riksdagen också har ett öppet sinnelag till förslag som syftar till att ta bort de bromsklossar som finns i systemet, så att vi får en positiv förändring.

Herr talman! Kent Olsson har frågat mig hur de kommuner som har ett överskott av studerande från annat nordiskt land kompenseras för sina merkostnader. fr.o.m. den 1 juli 1992 gäller för denna fråga ett avtal som undertecknats av de nordiska länderna. Ersättningen från svenska staten till kommun för merkostnader för nordiska elever på gymnasial nivå lämnas fr.o.m. läsåret 1992/93 efter beslut av regeringen i varje särskilt fall på ansökan från berörd kommun.
Herr talman! Jag skall be att få tacka statsrådet för svaret. Låt mig först säga att jag tycker att överenskommelsen att nordiska elever kan få gå i grannländernas skolor är bra och positiv. Enligt vad jag har hört lär det finnas en viss summa pengar avsatt för detta. Det lär vara en miljon kronor. Min första fråga är: Stämmer det?
Herr talman! Jag kommer inte ihåg om det är exakt en miljon kronor, men inte är det mycket mer som finns avsatt för att användas för det här ändamålet. Jag tror emellertid att de pengarna kommer att räcka i en första omgång. Det är klart att vi får diskutera det här framdeles. En sak som jag tycker att man skall ha med när man för den här diskussionen är att Sverige och svenska kommuner skickar betydligt fler elever utomlands utan att kräva avdrag för de ''vinster'' som man eventuellt gör därför att så många hundra elever läser som utbytesstudenter. Jag tror alltså att de flesta kommuner, om man räknar på detta, kommer att finna att de trots allt vinner på det internationella utbytet. Men vi skall reda ut det här ordentligt. Vi får i höst en utredning från Erland Ringborg om internationaliseringen och dess effekter, men jag är övertygad om att vi skall klara de ekonomiska frågorna nästa läsår med det som för närvarande finns i vår budget.
Herr talman! Jag tror nog att vi är överens om att man i det här fallet inte skall räkna enbart pengar -- internationaliseringen har ju så många andra positiva effekter. Men tar man en titt på de interkommunala ersättningarna finner man att de i dag rör sig om belopp mellan 40 000 och 90 000 kr. per elev beroende på vilken typ av utbildning det rör sig om. Det innebär att anslaget i stort sett räcker till 10--15 elever. I en liten kommun -- jag har fått den här frågan från Strömstad -- där man satsar i akt och mening att åstadkomma en bra skola och dra till sig elever innebär det stora kostnader att få en fyra fem elever från gränstrakterna. Jag tyder statsrådets svar så, att man kommer att se över detta och att det, om det visar sig att pengarna inte räcker, kommer att finnas möjlighet att få mer pengar.

Herr talman! Det brukar vara riksdagen som bestämmer hur mycket pengar som skall gå till utbildningsdepartementets verksamhet. Men om jag tolkat stämningen i riksdagen rätt, så ser man det som angeläget att vi fullföljer våra avtal med våra nordiska grannländer, och då skall vi väl klara det även på detta område.

Herr talman! Rune Rydén har frågat utbildningsministern om han avser att ändra skollagen så att kommunernas skyldighet att betala den s.k. interkommunala ersättningen utökas till personer över 20 år eller som tidigare har gått en gymnasieutbildning. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Jag har så sent som den 18 maj besvarat en interpellation om specialkurser m.m. i gymnasieskolan. I mitt svar då och i den efterföljande debatten i kammaren har jag tydligt redovisat min uppfattning. Jag sade bl.a. att det inte är rimligt att kommunerna indirekt stryper en stor del av utbildningen för vuxna med hänvisning till att det i skollagen inte finns inskrivet en absolut skyldiget för kommunerna beräffande den gymnasiala vuxenutbildningens omfattning. Särskilt illa är det naturligtvis att vuxna i vissa fall t.o.m. nekas att slutföra en yrkesutbildning. Jag sade också att vi på departementet skall diskutera om det behövs särskilda åtgärder. Jag är inte beredd att i dag utlova ändringar i skollagen på denna punkt, men jag kommer att noga följa utvecklingen.

Herr talman! Jag tror att den första den åtgärd man skall vidta gentemot kommunerna är att bullra på olika sätt och försöka signalera vad man tycker. I andra hand får man vidta konkreta åtgärder. Vi har nu gått in för ett decentraliserat skolväsende, där kommunerna tar ansvaret för verksamheten. Jag tror mycket på decentraliseringen, och jag har utgått från att man i kommunerna har ett långsiktigt perspektiv och ett vidsynt tänkande. Om motsatsen skulle visa sig vara fallet och man alltså inte samarbetar över kommungränserna och inte ser till att elever får fullfölja en utbildning som de påbörjat, måste statsmakterna självfallet reagera. Jag blir bekymrad över att det finns kommuner som exempelvis inte låter elever fullfölja floristutbildningen i Norrköping. I denna utbildning varvas teori och praktik. Det händer att elever hinner fylla 20 år innan de slutfört utbildningen. Då kan kommunen säga: ''Nej, du är för gammal för att gå den kursen.'' Då blir det fel, eftersom praktiken ingår i utbildningen. Kommunerna måste visa litet omdöme. Men det första vi bör göra är att tala om för kommunerna att de ändå har gjort fel och utgå från att de självmant rättar till felet. Annars tvingas regering och riksdag att agera, och det kommer vi definitivt att göra också.
Herr talman! Jag vill till statsrådet Ask bara säga att jag tycker att det buller som har åstadkommits är alldeles utmärkt, och det borde egentligen ha varit alldeles tillräckligt. Men nu är så inte fallet, och därför efterlyser jag konkreta åtgärder. Det vore väldigt trevligt om statsrådet kunde lova att sådana kommer.

Herr talman! Inger Hestvik har frågat statsministern vilka åtgärder som skall vidtas för att tillgodose Dalakvinnornas krav på ''ett bättre och rättvisare samhälle''. Frågan är ställd mot bakgrund av att kvinnor från Dalarna den 2 maj genomförde en marsch till Stockholm och därvid överlämnade ett upprop för vidare befordran till statsministern. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Den svenska välfärden kräver en stark ekonomisk bas. Utvecklingen under 1980-talet ledde bl.a. till ekonomisk stagnation med sjunkande investeringar i näringslivet, en minskande produktion av varor och tjänster och försämrade statsfinanser. Regeringens politik syftar till att bryta denna utveckling. 1990-talet måste bli ett årtionde med växande välstånd. Det är bara om ekonomin kan få ny växtkraft som välfärden kan tryggas och utvecklas och arbetslösheten pressas ned. Bara då kan utrymme skapas för sociala reformer som ger ett mjukare och mer solidariskt samhälle till gagn för både kvinnor och män. Regeringen har vidtagit åtgärder inom en rad områden i syfte att återställa utvecklingskraften i ekonomin. Samtidigt har grunden lagts för att de enskilda medborgarna -- kvinnor och män -- själva skall kunna välja hur de vill forma sin vardag. Regeringen kommer att fullfölja den politiken. Den kommer att leda till både ökad välfärd och ökad jämställdhet för kvinnor och män.
Herr talman! Jag vill tacka statsrådet för svaret. Det är naturligt att det statsrådet som har ansvaret för jämställdhetsarbetet i regeringen svarar på frågor som rör kvinnors situation i dagens samhälle. Anledningen till att jag ställde frågan till statsministern var att jag ansåg att ansvaret för de många kvinnofientliga förslag på så många områden som kommit från regeringen inte kan lastas över på ett enskilt statsråd. Det måste vara statsministerns ansvar att se till att en grupp människor, i detta fall kvinnor, inte får en försämrad situation på så gott som alla områden. Kvinnorna i Dalarna har nu tröttnat på den borgerliga politiken. De tog därför initiativ till den här marschen som kulturministern har talat om. De tecknade ner sina krav på Malungsskinn och överlämnade det till ett ombud för statsministern. Jag hoppas att statsministern verkligen har läst dessa krav. För oss i Dalarna är rätten till arbete det allra främsta kravet. Därför skrämmer det våra kvinnor när regeringen drar in 7,5 miljarder kronor varje år framöver från kommunerna. Detta kommer att drabba kvinnorna mångdubbelt. De förlorar förmodligen sina arbeten och sina barnomsorgsplatser. Äldrevården kommer inte att byggas ut så som vi har hoppats, och ansvaret läggs helt över på kvinnorna. Sjukvården, som skulle få ökade resurser, får i stället vidkännas en minskning. Vi socialdemokrater säger naturligtvis nej till den här indragningen av statsbidragen. Vi har satt oss ned och räknat ut vad detta kommer att betyda i jobb. För vårt län betyder det att vi i vårt län måste minska antalet anställda med 1 500. Eftersom vi anser att rätten till arbete är den viktigaste jämställdhets och jämlikhetsfrågan tycker vi att den här regeringspolitiken inte är riktigt bra -- vi tycker helt enkelt att den är direkt felaktig. Anser statsrådet att det är förenligt med en bra jämställdhetspolitik att beröva kommunsektorn alla dessa jobb, framför allt från kvinnor?

Herr talman! Det var ett positivt besked. Jag hoppas att vi kan ta det till intäkt för att det inte blir fortsatta indragningar på kommun och landstingssektorn. Även om vi bygger ut äldrevården innebär det här att kommunernas och landstingens möjligheter att se till att äldre och barn får omsorg minskar. Vi kan inte ta ifrån kommuner och landsting pengar och sedan säga att det här skall göras i alla fall. Statsrådet säger i sitt svar att man bryter stagnationen i samhället med en borgerlig regeringspolitik. Av de socialdemokratiska motionsförslagen framgår att tillväxten skulle öka med 2,4 % nästa budgetår jämfört med de 0,4 % som den borgerliga politiken åstadkommer. Budgetunderskottet skulle bli 8 miljarder större med borgerlig politik. Jag undrar om vi får ett bättre samhälle med den här politiken när man minskar tillväxten. Jag tycker att det är precis tvärtom.

Herr talman! Vi måste förbättra situationen för kvinnorna. I synnerhet frågan om lönerna är viktig, liksom frågan om arbete. Statsrådet sade att man skall bära varandras bördor och att man skall vara solidarisk. Är inte den förda politiken en politik som är avsedd att attrahera män med goda inkomster och med förmögenheter? Jag tycker faktiskt att man har gett dem som har det bra ställt i samhället en mycket stor del av kakan. Det har man betalat genom att kvinnorna har fått försämringar. Lillemor Arvidsson säger att det som nu pågår är ett hårt slag mot jämställdheten både i arbetslivet och i familjen. Det är ett uttalande som jag helt ställer upp bakom. Jag kan inte inse att den förda borgerliga politiken har det minsta jämställdhetsdrag. Jag måste säga att Folkpartiet tidigare har varit framgångsrikt i sina jämställdhetssträvanden. Var finns ni nu? Har Moderaterna satt munkavle t.o.m. på jämställdhetsministern? Dalakvinnorna frågar fortfarande, trots de förslag som statsrådet har fört fram.

Herr talman! Jag tackar för svaret. Den aktuella nämnden infördes nyligen. Det var bra därför att man skulle kunna få ner utredningstiderna och förkorta väntetiden för asylsökande. Det var positivt ur alla synpunkter. Häromdagen kunde vi dock läsa i tidningen att nämnden plötsligt hade börjat bedöma efter en ny praxis. Det var inte meningen. Det talade man inte om från början när man inrättade nämnden. Nu skulle plötsligt kriminalitet som man gjort sig skyldig till i Sverige inte väga lika tungt längre. Det var en liberalisering som ingen upplyste kammarens ledamöter om när man fattade belsut om att införa den här nämnden. Kommer statsrådet att kontakta nämnden och fråga varför den har liberaliserat praxis? Är det statsrådets och regeringens mening att man i fortsättningen skall visa större tolerans när det gäller kriminalitet bland asylsökande?
Herr talman! Frågan om hur praxis skall se ut i framtiden var föremål för mycket omfattande diskussioner här i riksdagen när utlänningsnämnden inrättades. Då uppmärksammades också frågan om hur regeringen i framtiden skulle kunna påverka praxis. Det är bakgrunden till den utredning som nu är tillsatt. Självfallet kan jag låta mig informeras om de beslut som fattas i utlänningsnämnden. Men som Sten Andersson i Malmö väl vet är regeringsledamöter förhindrade att ge order till myndigheter. Det gäller inte minst den typen av ärenden som utlänningsnämnden handhar med domstolskaraktär.

Herr talman! Det är riktigt att någon sådan ansökan inte har kommit in. Men Sockholms kommun har bl.a. blivit uppvaktad av SAR, Sveriges arkitektförbund, som har påtalat hur byggnaderna förfaller och att man behöver ta itu med det. Med tanke på finanserna i Stockholms kommun i dag är jag övertygad om att Stockholm inte har möjlighet att på egen hand göra de upprustningar som behövs. Det finns anslag som staten disponerar över för att bidra till sådan upprustning. Det vore vettigt att använda dessa anslag till det.

Herr talman! Åke Gustavsson har frågat mig om Sverige i storleksordningen 30 milj.kr. kommer att infrias i regeringens förslag till riksdagen. Gustavsson refererar till gavs med anledning av en proposition från den dåvarande socialdemokratiska regeringen för drygt ett år sedan. Vid regeringens behandling av denna proposition vann en del av Folkpartiets motionsförslag riksdagens gillande, dock tyvärr inte alla. Sedan dess har en särskild utredare, landshövdiningen Jan Rydh, lämnat ett betänkande om det framtida filmstödet. Betänkandet skisserar två alternativ till stödsystem, vilka båda radikalt skiljer sig från nuvarande ordning. Remissreaktionen har i båda fallen -- på olika grunder -- varit blandad. Mot denna bakgrund har regeringens ursprungliga intention att lägga fram en proposition den 22 maj inte gått att förverkliga. Det är emellertid regeringens ambition att en proposition skall kunna läggas fram före sommaren.

Herr talman! Det är alldeles riktigt att nivån är viktig. Nivån på anslaget är en viktig förutsättning för att vi också i framtiden skall kunna producera svensk film. Men Åke Gustavsson befinner sig på något sätt flera år tillbaka i tiden och utgår inte ifrån att det har kommit ett helt nytt förslag till olika systemförändringar när det gäller stödet till filmproduktion och filmkultur. Att hänga sig fast vid en anslagspost som lades fast i dåvarande läge, när den socialdemokratiska regeringen inte förmådde lägga fram förslag till ett nytt filmavtal utan förlängde det gamla, tycker jag inte är särskilt meningsfullt.

Herr talman! Det är Per-Erik Nilsson på invandrarverket som är särskild utredare. Det är ett litet tag sedan han utsågs, men jag kommer faktiskt inte ihåg exakt datum.
Herr talman! Det pågår en utredning om invandrarnas rätt att arbeta under tiden som de väntar på invandrarverkets beslut. Är det samma person som utreder även den frågan?
Herr talman! Regeringen kommer ganska snart att fatta ett beslut om flyktingars rätt att arbeta på den öppna arbetsmarknaden. Därtill finns en utredning som sysslar med frågan om sysselsättning i anslutning till förläggningsverksamheten och som leds av Ryman. Han kommer att avsluta sitt arbete i början av juli månad. Det är inte samma utredning som den som Per-Erik Nilsson leder.
Herr talman! Jag ser fram emot att i oktober månad 1992 få ta del av det förslag som den här utredaren kommer fram till, så att vi kan komma till rätta med problemet. För övrigt tackar jag för svaret.

Herr talman! Sten Söderberg har frågat mig om jag är beredd att fullfölja den nyorientering inom politiken som han menar att jag har inlett genom att använda benämningen ''kulturskapare'' för de inom kulturen kreativt verksamma. Jag har ägnat en viss möda åt att försöka förstå frågan men måste konstatera att den är så vagt formulerad att jag inte anser att den kan besvaras på ett meningsfullt sätt.

Herr talman! Jag tackar så mycket för det intressanta svaret. Jag frågade om man kunde tänka sig att fortsätta med den inriktning som kulturministern angav i början av verksamheten. Det handlar alltså om att höja nivån och att använda benämningen kulturskapare i stället för benämningen proletära kulturarbetare.

Herr talman! Bertil Måbrink har frågat mig om regeringen avser att verka för en informationskampanj riktad till fastighetsägare rörande diskriminering av bostadssökande. Jag anser liksom Bertil Måbrink att det är oacceptabelt att bostadssökande diskrimineras på grund av sitt etniska ursprung. Det är också straffbart. Enligt brottsbalken skall en näringsidkare som diskriminerar någon på grund av hans ras, hudfärg, nationella eller etniska ursprung eller trosbekännelse dömas för olaga diskriminering till böter eller fängelse i högst ett år. Det finns ett antal domar där fastighetsägare dömts för diskriminering av bostadssökande. Kriminaliseringen av diskriminering är viktig, men reglerna kan ibland vara svåra att tillämpa. Den enskilde kan finna det obehagligt att flytta in i ett hus vars ägare genom hans åtgärder blivit dömd för etnisk diskriminering. Det kan också vara svårt att bevisa att etnisk diskriminering verkligen ägt rum. Den av regeringen utsedde ombudsmannen mot etnisk diskriminering har till uppgift att verka för att etnisk diskriminering inte förekommer i arbetslivet eller på andra områden av samhällslivet. DO utför denna uppgift bl.a. genom information och opinionsbildning. DO har vidare att ta initiativ till åtgärder mot diskriminering genom överläggningar med myndigheter, företag och organisationer. Så har jag t.ex. inhämtat att DO den här veckan har kallat företrädare för restaurang och hotellbranschen till överläggningar med anledning av att DO har fått kännedom om ett antal fall där etnisk diskriminering vid restaurangbesök anses ha förekommit. DO har också helt nyligen tillskrivit verkställande direktören för Stockholms fastighetsägareförening med anledning av en tidningsartikel som kan tolkas så, att denne har en tillåtande attityd till diskriminering av bostadssökande invandrare. DO har bett om en kommentar och kommer därefter att vidtaga de åtgärder som kan befinnas lämpliga. I samarbete med DO har konsumentverket till sina konsumentvägledare m.fl. sänt en promemoria om bostadsdiskriminering, som för drygt ett halvår sedan utkom i en ny upplaga. Jag anser inte att regeringen bör verka för en informationskampanj riktad till fastighetsägare dels därför att jag inte tror att sådana informationskampanjer är verkningsfulla, dels därför att jag anser att diskriminering av bostadssökande är en fråga främst för DO och de rättsvårdande myndigheterna.
Herr talman! Jag tackar kulturministern för svaret. Såvitt jag förstår är diskriminering när det gäller boendet och invandrarna ett växande problem. Det som kommit fram och som anmälts till DO tror jag är så att säga det lilla. Under ytan finns det säkert ett mycket större problem. Jag tror nämligen att de som utsätts för diskriminering av olika slag från fastighetsägarnas sida helt enkelt inte vågar göra en anmälan. De är rädda för att de skall utsättas för t.ex. ytterligare trakasserier. Jag tror att vi är överens på den punkten, om jag nu uppfattade kulturministern rätt. Det är möjligt att nämnda informationskampanj riktad till hyresvärdarna inte är den allra bästa. Men jag undrar om det ändå inte är värt att pröva den metoden. Avgörande är ju informationsmaterialets utformning. En sak som jag inte har nämnt i min fråga men som kanske skulle tas upp här är följande. Kanske är det också på sin plats att till invandrare, och kanske även till det svenska folket, gå ut med information om att det finns en diskrimineringsombudsman. Tyvärr är det nog inte särskilt välkänt bland, skulle jag vilja säga, vanliga människor i vårt land att det finns en diskrimineringsombudsman. Det är nog heller inte känt vilka befogenheter denne har och hur man bär sig åt för att komma i kontakt med diskrimineringsombudsmannen när en pågående diskriminering upptäcks. Jag tror alltså att det finns behov av en väldigt bred informationskampanj, och i det avseendet är det väl ändå regeringen som skall ta initiativ. Sedan återstår att höra Birgit Friggebos kommentarer på den punkten.
Herr talman! Som jag har redovisat finns det en rad myndigheter som är aktiva på det här området och som har i uppgift att dels beivra brott, dels ägna sig åt påtryckningar, opinionsbildning och information till dem som kanske saknar en grundläggande respekt för de bestämmelser och regler som finns. Jag tror inte att en bred informationskampanj allmänt riktad till fastighetsägare gör den nytta som kanske borde svara mot den gjorda insatsen. Det är bakgrunden till mitt svar. Däremot tycker jag självklart att vi politiker har en uppgift att fylla när det gäller att bilda opinion och att informera om de regler som finns. Dessutom är det grundläggande i vårt samhälle att visa respekt för enskilda människor. Ingen skall diskrimineras. Ett sätt att åstadkomma något i detta sammanhang är naturligtvis att tydliggöra vad demokratin och respekten för enskilda människor faktiskt innebär.

Herr talman! Karl-Erik Svartberg har -- med hänvisning till ett enskilt ärende -- frågat mig om regeringen fortfarande upprätthåller kravet på befrielse från det jugoslaviska medborgarskapet. I sin fråga refererar Karl-Erik Svartberg till en person som ansökt om svenskt medborgarskap och som ursprungligen kom från Bosnien i f.d. Sverige inte erkänt Bosnien som en självständig stat. Av detta följer att denna provins, ur svensk synvinkel, då sågs som en del av Jugoslavien. Hade det däremot varit fråga om en sökande från Kroatien hade det krävts att personen kunnat visa att han/hon var befriad från sitt kroatiska medborgarskap. Som alla känner till ser situationen annorlunda ut i dag. I fredags erkände Förenta nationerna Bosnien som en självständig stat. Sverige har de facto erkänt Bosnien genom att man röstade för ett bifall till dess ansökan om att bli medlem av Förenta nationerna.
Herr talman! Jag ber att få tacka kulturministern för svaret. Här är det fråga om en manlig jugoslavisk medborgare enligt det gamla synsättet som har kommit som invandrare till Sverige. Den här personen bor och arbetar här sedan 60-talet. Tidigare har mannen ansökt om svenskt medborgarskap men fått avslag med hänvisning till att han inte har kunnat styrka att han var befriad från sitt jugoslaviska medborgarskap -- det gäller alltså den förra regeringen. Anledningen till att mannen fick avslag är just problemet att han var kroat. Kroater hanterades ju på ett helt annat sätt än övriga jugoslaver. Den här mannen kunde inte ens få papper på att han hade ansökt om befrielse från sitt jugoslaviska medborgarskap. Senare fick han papper åtminstone på att han hade lagt in en ansökan. Trots det blev det avslag. Det skedde när det fortfarande fanns ett Jugoslavien. Mannen var alltså kroat, visserligen från Bosnien, men det var ingen hjälp för honom. Anledningen till att jag framställde en fråga är att jag vill ha besked om den här mannens möjligheter nu -- såvitt jag förstår handlar det om detta -- att bli befriad från sitt bosniska medborgarskap. Var kan mannen alltså lämna in en ansökan om befrielse? Jag tycker att agerandet här nästan är detsamma som trakasserier av en person. Såvitt jag förstår är det klart att den här mannen kan bli svensk medborgare. Det formella papper som säger att han befriats från sitt tidigare medborgarskap tycks vara det som nu fattas. Det finns alltså inga andra invändningar mot ett svenskt medborgarskap för den här personens del. Rimligen måste man väl hantera ärendet med åtminstone någon känsla för vad som har förevarit där nere.
Herr talman! Vi kan kanske vara överens om att den turbulens som råder i det aktuella området naturligtvis förorsakar väldigt stora bekymmer för enskilda människor. Den uppgift som finns i frågan, nämligen att Jugoslavien inte längre existerar som stat och att det är en svårighet för den här personen, är en felaktig utgångspunkt. Jugoslavien existerar ju fortfarande -- även om det numera är decimerat. Det går till på det sättet att man får ett bifall till sin medborgarskapsansökan på villkor att man inom en tvåårsperiod kan visa upp att man har blivit befriad från sitt tidigare medborgarskap, eller att man har gjort ansträngningar att bli befriad men kanske av olika anledningar inte har lyckats. Jag är naturligtvis helt förhindrad att gå in i detta enskilda fall, som jag dessutom inte känner alla detaljer i. Vad som emellertid gäller är att betydande ansträngningar skall göras för att motverka de problem som följer med dubbla medborgarskap.
Herr talman! Jag har inte önskat att identifiera det enskilda fallet, utan att ta upp principen. Principen är nämligen att tidigare regeringar har när det gäller kroater från Kroatien beviljat svenskt medborgarskap utan att bevis om befrielse från det tidigare medborgarskapet har kunnat företes. Nu gäller det en kroat från Bosnien, och därför har han hamnat i detta klister som han har svårigheter med att ta sig ur. Med den turbulens som har förekommit, kommer det ju nu att dröja ännu längre innan han kan få sitt svenska medborgarskap. Troligvis kommer hans son -- som han säger -- att göra militärtjänst i Sverige, eftersom sonen är svensk medborgare. Fadern kommer ändå att vara utan detta medborgarskap.
Herr talman! Karl-Erik Svartberg utgår trots allt i väldigt hög grad från ett enskilt fall, och jag kan inte kommentera det. Grundprincipen är den gällande, nämligen att man får bifall till sin ansökan på villkor att man gör betydande ansträngningar för att bli av med sitt tidigare medborgarskap. Det gäller naturligtvis lika för alla.

Herr talman! Ingela Thalén har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att på kort eller lång sikt förbättra kvinnornas situation på arbetsmarknaden. Arbetet inom regeringen är så fördelat att arbetsmarknadsministern skall svara på denna fråga. Han har dock ingen möjlighet att göra detta före riksdagens sommaruppehåll. Som samordningsminister för jämställdhetsfrågorna svarar jag därför i hans ställe. Regeringens ekonomiska politik utgör en samlad strategi i syfte att åstadkomma god tillväxt, låg inflation, dynamisk arbetsmarknad och lönsamma företag. Detta är på lång sikt nödvändiga förutsättningar för att förbättra situationen på arbetsmarknaden för såväl kvinnor som män. I både budget och kompletteringspropositionen föreslås en rad åtgärder för att motverka en ökning av arbetslösheten. Till dem hör ungdomspraktiken, förändringar i starta-eget-bidraget och stora satsningar på utbildning, vilka sammantaget kommer att förbättra även kvinnornas möjligheter på arbetsmarknaden. För egen del kommer jag att följa utvecklingen ur jämställdhetsperspektiv och göra allt vad jag kan för att se till att regeringens förslag också i fortsättningen stärker både kvinnors och mäns situation på arbetsmarknaden.

Herr talman! Jag beklagar att statsrådet inte kunde gå mig till mötes när det gäller att vara beredd att se över just kvinnornas situation på arbetsmarknaden med hänsyn till det som snart händer nu i höst. Vi kommer emellertid tillbaka i höst och då kommer vi att behandla jämställdhetsfrågorna. När vi behandlar den typen av frågor avser jag att återkomma till statsrådet. Jag kan dock konstatera att statsrådet gör samma bedömning som den borgerliga majoriteten i arbetsmarknadsutskottet, dvs. att man inte i praktisk mening har för avsikt att lyfta upp kvinnorna situation på arbetsmarknaden, utan bara i verba när det gäller text i propositioner och betänkanden.

Herr talman! Jag kan mycket väl förstå att statsrådet inte kan föregripa ett beslut i presstödsnämnden, men jag kan inte tolka det statsrådet nu säger på annat sätt än att hon delar min uppfattning, att regelsystemet sådant som det ser ut i dag inte gör det möjligt att bifalla den här typen av ansökningar. Jag hade däremot förväntat mig, förutom ett svar som nu var något oklart, att statsrådet skulle säga något mer om hur hon och regeringen ser på presstödet i framtiden. Vi betalar i dag över en halv miljard i presstöd per år. När presstödet infördes var det bara 35 miljoner. Grunden för presstödet var att man skall garantera mångfalden av pressröster. Man kan dock säga att det snarare har konsoliderat olönsamma företag och tidningsorganisationer och att man från tidningarnas sida har försökt anpassa sig till de regler som finns i stället för att bygga upp goda och bra tidningar. Därför är min sista fråga rakt på sak: Hur länge skall presstödet vara frizon från en ordentlig utvärdering och en ordentlig budgetprövning?

Herr talman! Med anledning av ett uttalande jag gjort har Eva Johansson frågat mig om regeringen utgår från att ungdomar över 12--13-årsåldern inte på samma sätt som de yngre behöver en skola, där de i lugn och ro får förbättra sina kunskaper och färdigheter. Dessutom frågar hon om inte de på samma sätt som de yngre behöver stöd för att bygga upp kompetens och självtillit. Jag vill inledningsvis säga att jag gjorde uttalandet i samband med en redogörese för Kristdemokratiska samhällspartiets grundläggande uppfattning i betygsfrågan. Som jag refererade till i mitt uttalande överväger för närvarande betygsutredningen bl.a. frågan om när och hur ofta betyg skall ges. Det är inte förrän betänkandet avgetts som regeringen tar ställning till utredningens förslag. Alla barn och ungdomar skall självklart stimuleras till att bygga upp en stark känsla av kompetens och självtillit. Min personliga uppfattning är att man måste ta hänsyn till ålder och mognad när det gäller frågan om betyg, precis som när det gäller andra former av bedömningar. Betygsutredningen har enligt direktiven inriktats på att det nuvarande relativa betygssystemet skall avskaffas och ersättas med betyg där elevens arbete och studieresultat bedöms i förhållande till uppställda mål.
Herr talman! Jag ber att få tacka ungdomsministern för svaret. Det pressmeddelande som jag hänvisade till kom från civildepartementet. Jag trodde att det som kommer från departementet anger regeringens syn på frågorna. Kds får väl i andra sammanhang sprida sitt partis uppfattning på annat sätt. Jag tycker i och för sig inte att det är konstigt att regeringspartierna har olika uppfattning i frågan om betyg. Moderaterna har ju intagit en ganska extrem ståndpunkt i betygsfrågan. Just det här förhållandet gör det inte särskilt lätt att veta vad som är regeringens uppfattning och vad som inte är det. I riktigt klara stunder tror jag ibland att jag förstår hur regeringen ser på denna fråga. Men det är korta stunder, för sedan händer saker som gör mig osäker. Därför vill jag fråga: Anser Inger Davidson att betygen är en viktig och positiv del av skolans arbete för de litet äldre ungdomarna och de vuxnas sätt att bemöta dem? Är betygen ett nödvändigt ont, som visserligen ställer till en massa bekymmer men som vi trots det måste ha och utsätta våra ungdomar för? Vad tycker ungdomsministern i denna fråga? Vad händer egentligen enligt ungdomsministern med våra ungdomar i 12--13 årsåldern i detta hänseende? Är inte just denna ålder för många ungar något av en brytningstid, då man är mycket osäker på vem man är och då bilden av en själv är ganska oklar? Jag tror att många goda förmågor har gått om intet just därför att andra har fått skapa bilden av en själv. Ungdomar har fått klart för sig att de inte kan sjunga eller räkna eller uttala engelska. Jag tycker att det finns skäl att respektera att både lärandet och växandet är en process som behöver tid. Delar ungdomsministern denna uppfattning?
Herr talman! Regeringens uppfattning kommer Eva Johansson att få reda på när utredningen har lagt fram sitt förslag och regeringen i lugn och ro har diskuterat igenom saken. Ännu så länge diskuterar vi denna fråga rätt öppet. Jag tycker inte det är fel att vi deklarerar att det finns litet olika inställning till när man skall börja med betygen. Däremot är vi eniga om att vi vill ha betyg i skolan. Betygen är inte ett nödvändigt ont, utan de behövs av olika anledningar. Det är väldigt bra om lärarna alltid och i alla lägen kan uppamma en inre motivation hos eleverna, som driver dem framåt. Med egna erfarenheter jag jag tala om att det kan vara ganska jobbigt att försöka göra det i alla situationer. De flesta av oss fungerar så att vi behöver en yttre motivation för att vi skall få någonting gjort i vissa lägen. Då tror jag att betygen kan utgöra en yttre motivation. Rätt utformade betyg som ges när barnen är tillräckligt mogna är bra. Jag tror att Eva Johansson i sitt resonemang utgår från det betygssystem som vi har i dag, nämligen ett relativt betygssystem, som innebär att eleverna jämför sig med varandra i stället för att tävla med sig själva. Det har lett till vissa svårigheter för en del elever. Vi har inställningen att vi skall förändra utformningen av betygen.

Herr talman! Jag håller med om att samtalen mellan föräldrar, elever och skolans personal är den allra viktigaste informationskällan. Jag har aldrig tagit del av någon nyhet om mina döttrars skolarbete via betygslappen, oberoende av om den har innehållit ord eller siffror. Det har alltid varit de andra kontakterna som har gett mig mest. Jag vill ändå återkomma till frågan: Vad är det som händer med ungdomarna i 12--13-årsåldern, som skulle göra att det är lämpligt att införa betygen just då? Är inte det den känsliga period, då ungdomar skall börja att bilda sig en egen bild av sig själva och av vem de är, vad de kan och vill göra för någonting? Är det lämpligt att vuxna i detta skede klampar in i den unges liv och talar om vad han eller hon är bra på resp. dålig på? Är det inte stor risk för att vi på det sättet i själva verket begränsar våra barn och ungdomar?

Herr talman! Såvitt jag förstår diskuteras väl ändå ett beslut här i riksdagen, som tvingar lärarna att ge betyg i någon viss årskurs. Annars är vi inne på ett system, där elever och föräldrar själva kan välja om de vill ha betyg eller inte. Det vore kanske någonting att diskutera. Jag är väldigt glad över den öppning som civilministern nu ger, att detta kan diskuteras. Det är bra om man kan fortsätta med den öppna inställningen i den här frågan, för då kanske vi har större möjligheter att nå en bred överenskommelse. Då slipper vi en situation, där man ofta byter system.

Herr talman! Det är ju precis så som det fungerar i dag. Det är bara det att ni vill flytta ner det ett eller ett par år i årskurserna. Tillsammans med att det finns möjlighet för barn att börja skolan vid 6 års ålder kommer betygssättningen in ännu tidigare i barnens liv. Jag tvivlar inte ett ögonblick på att lärarna sköter den uppgift de har att informera både elever och föräldrar på ett annat och mycket bättre sätt än vad betygslappen kan göra. Många lärare känner det utan tvivel som en oerhört tung plikt att sätta siffror, bokstäver eller någonting annat som så att säga etiketterar barnen i klassen, någonting som lärarna på ett mycket mer nyanserat sätt med ord kan informera om vid en riktig kontakt.
Her talman! Vi vet ännu inte i vilken årskurs som vi kommer att bestämma oss för att införa betyg. Det förs en mycket öppen diskussion inom den betygsutredning som arbetar med frågan. Jag vill inte binda mig för vilken årskurs som blir aktuell. Jag har sagt att jag kan tänka mig och att vi i Kds kan tänka oss att det kan bli vid 12--13-årsåldern.